Herr talman! Vi vågar kanske i dag, när vi tycks ha litet tid till vårt förfogande, fresta talmannens och kammarens tålamod med några korta inlägg i anslutning till enhälligt tillstyrkta motioner. Jag lovar att fatta mig kort. Den 18 januari 1973 — om tre månader kan riksdagens många cykelvänner fira ett litet tioårsjubileum. Det var i januari 1963 som vi lade fram en motion med begäran om en utredning i syfte att klarlägga de samhällsekonomiska vinster som kunde göras på en för cyklismen bättre planering av samhällen och vägbyggnader. Vi pekade oc på vad detta kunde betyda för ökad trafiksäkerhet och minskade sjukvårdskostnader. Som bekant är 20—25 procent av alla trafikdödade i vårt land cyklister. Det är en skrämmande siffra. kottet tillstyrkte motionen 1963 och anhöll om tillsättande av den begärda utredningen, och så långt var ju allt gott och väl. Så småningom fick också vägplaneutredningen i uppdrag att vid sina överväganden ta hänsyn till dessa spörsmål. I utredningens betänkande 1969 ägnades cyklismen några välvilliga rader, men det blev naturligtvis inte vad vi motionärer från 1963 hade tänkt oss. Jag och min medmotionär den gången — Sture Palm i första kammaren — hade stöd av riksdagsmän från olika partier. Vi har alltså på detta område ett litet förflutet som jag har velat erinra om i dag På nytt har nu riksdagen att ta ställning till liknande motioner, och på nytt begär ett enhälligt utskott en utredning — med större framgång än 1963, får man hoppas. Av årets statsverksproposition framgår att kommunikationsministern har en mycket positiv inställning till cykeltrafiken. Han anser att åtgärder måste vidtas för att underlätta framkomligheten för cykeltrafiken och sänka antalet olycksfall för denna trafikantkategori, och det yttrandet har vi noterat med tillfredsställelse. Mot den bakgrunden kan vi kanske hoppas på ett snabbare resultat den här gången. Det finns många skäl att hoppas på det. Jag tänker bl.a. på den miljöaspekt som har kommit in i bilden på detta område och som var rätt främmande för debatten för ett skapa bättre förut skapa bättre förutsättningar för cykeltrafiken tiotal år sedan. Jag hoppas alltså på en prioritering av cykeltrafiken i den framtida trafikbilden. Det brukar talas om vissa sakfrågor i riksdagen som förenar ledamöter över alla partigränser. Landstingspartiet är en känd företeelse som vi ibland omnämner. Jag undrar om vi inte är på god väg att få ett cykelparti här i riksdagen. Vi gläds alla åt det ökade cykelintresset och imponeras av det propagandaoch upplysningsarbete som bedrivs i första hand av Cykelfrämjandet och Korporationsidrottsförbundet. De riksdagsmän som varje år cyklar Vättern runt är också utmärkta talesmän för dessa idéer. Den motion som trafikutskottets ordförande har tagit initiativet till har ju också förankrats i alla partier. I centerpartiet och hos moderaterna har den förankrats näst intill partiledarplanet. Jag har nämnt kommunikationsministern och olika initiativ som har tagits. Det finns alltså ett positivt intresse på alla håll för dessa frågor. Vi var kanske för tidigt ute 1963. Det fanns tidigare de som trodde att cyklismen skulle försvinna. Men just nu är det inne att stödja cyklismen. Det finns många exempel på detta. T. o. m. Aftonbladets Innerspalt den alerta avdelningen för kulturdebatt på hög nivå — ställde häromdagen helhjärtat och överraskande upp på cyklisternas sida. ”Frånvaron av människovärdiga cykelbanor fortsätter att vara en brännande böld i samhällskroppen” — för att direkt citera Innerspaltens drastiska uttryckssätt. Och Innerspalten fortsätter: ”Men som regel har cyklisterna ingen annanstans att hålla till än på en vägkant som bilisterna försöker hålla så cyklistfri dom kan. Om bilisterna gnäller över att asfalten är skabbig kan cyklisterna anse sej lyckliga om dom har en sträng med grus där det är tungt och bökigt att trampa.” Innerspalten lovar att återkomma till ämnet, vilket noteras med tacksamhet. Riksdagens många cykelvänner lovar att inte förtröttas!

Herr talman! Förra året lät borgmästaren i New York, John Lindsay, sätta upp skyltar på vissa gator om att dessa gator är avsedda även för cykeltrafik. Nu var det inte några gator i utkanterna på världsstaden eller i anslutning till parkområden, utan det var vissa centrala gator, däribland den ärorika Femte avenyn. Om någon hade sagt för nio år sedan, när Essen Lindahl väckte sin motion, att man 1971 i New York City skulle ange vissa centrala avenyer såsom särskilt lämpade för cykeltrafik, så hade ingen trott honom, för på den tiden var man pessimistisk beträffande cykelns framtid. Man menade att cykeln var dödsdömd som fortskaffningsmedel, och statistiken tycktes ge skäl för detta. Det såldes 1951 280 000 cyklar i det här landet — 1959 hade antalet gått ned till 125 000, alltså till mindre än hälften på denna korta tid av åtta år. De som brukar göra grafiska framställningar kunde ju snart räkna ut när cyklismen skulle vara helt försvunnen. Mycket seriösa utredare räknade ut 1964, då man i alla fall sålde 230 000 cyklar, att fram till 1975 skulle man få en ökning med 20 000, så att man 1975 skulle sälja 250 000 cyklar. Cykelförsäljningen skulle alltså på de här elva åren öka med 20 000. I själva verket säljs sedan flera år tillbaka 400 000 cyklar per år, och det har ju ställt alla kalkyler på huvudet. Detta är en erfarenhet som man har gjort i många länder. I flera av storstäderna i såväl USA som Canada anordnar man i höst Cykelns dag, då man stänger av innerstaden från biltrafik och med borgmästare och stadsfullmäktigeordförande i spetsen förvandlar city till en cykelstad. Man har alltså börjat inse att cyklismen inte är dödsdömd utan att den tvärtom har en stor framtid. Det finns många anledningar till detta. Det är motionsintresset, men det är också trängseln i storstäderna som gör att det är nästan omöjligt att komma fram med bilar. Och sedan är det väl också något mer, något som en av cyklismens företrädare — vi kanske kan våga kalla honom för ordförande i cykelpartiet, för att nu låna Essen Lindahls ord, nämligen Eric Sandström — har utttryckt så här: ”Att cykla är inte bara ett sätt att färdas. Det är mer än så. Det är en livsstil, en filosofi, en stillsam protest mot maskinkulturens överdrifter och avarter.” Det är ett litet filosofiskt sätt att uttrycka sig, men jag tror att det anger några av motiven bakom det ökade intresset för cyklismen. Från den utgångspunkten måste man beklaga att den utredning om cyklismen som riksdagen år 1963 fattade beslut om, och som bl.a. skulle behandla frågan om de samhällsekonomiska vinster som kan uppkomma om vi får en från cyklismens synpunkt bättre planering av samhället och vägarna, i verkligheten inte kom till stånd. Hela ärendet hänvisades till vägplaneutredningen, och där blev det skjutet åt sidan. Förklaringen till det är ganska enkel. I utredningen trodde man inte att cykeln skulle bli något fortskaffningsmedel att räkna med i fortsättningen, och när utredningen då hade en så stor mängd andra problem att brottas med blev cykelfrågan lagd åt sidan. Tyvärr är det väl så vi i många fall upplever situationen, att när man anser att ett vägprojekt blir för dyrt är cykelstigar och cykelbanor det första som man prutar bort. Därför tycker jag att det är mycket glädjande att alla partier här har varit överens i trafikutskottet. Jag har också med stor tillfredsställelse noterat kommunikationsministerns mycket positiva uttalande. Vi har kommit överens om att vi vill ha en utredning, som betraktar trafikfrågorna från cyklismens utgångspunkter. Det är mycket viktigt. Då man sedan behandlar trafikfrågorna i ett sammanhang, vilket det ju är självklart att vi skall göra, har man också fått en övertänkt uppfattning om cyklismens roll i trafiken. Då löper inte cykeltrafiken risken att skuffas undan i brist på argument. Nå, nu kan man ju fråga sig varför den ene efter den andre begär ordet och talar i denna fråga — även om det sker relativt kortfattat — när utskottet har varit enhälligt. Jag tror att det beror på att många av oss har en känsla av att cykeln har varit förbisedd så länge och att vi därför vill påminna litet extra om nödvändigheten av att den utredning det här gäller kommer till stånd snabbt. Mot bakgrund av kommunikationsministerns positiva uttalande vill jag alltså vädja till departementet om att utredningen tillsätts snarast.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

Herr talman! Det står ett enhälligt utskott betänkande, i vilket man begär en utredning i syfte att skapa bättre förutsättningar för cykeltrafiken.

Jag vill också understryka vad Cykeloch mopedfrämjandet skriver i sitt remissvar, nämligen att det är nödvändigt att snara åtgärder vidtas till förbättring av trafikförhållandena för cyklisterna. I en PM från statens planverk 1971 har det också givits klara direktiv om hur man skall planera i våra tätorter för att separera de olika delarna av trafiken från varandra.

Enligt CMF:s mening måste säkerheten för de stora skaror medborgare, som i dag väljer cykeln som ett fortskaffningsmedel vara en god samhällsekonomisk investering.” Jag vill till alla delar instämma i detta.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

järnvägen Borlänge— Herr talman! I motion nr 257, som behandlas i trafikutskottets Mora betänkande nr 16, hemställer jag och några medmotionärer om åtgärder för elektrifiering av järnvägen Borlänge—-Mora Trafikutskottet har givit frågan en seriös behandling. Förutom remissbehandlingen har utskottet ägnat en dag åt en resa på banan och åt överläggningar med representanter för de berörda kommunerna.

Vidare har vi framhållit den dieseldrivna loktåg mellan Mora och Borlänge. En elektrifiering skulle medföra snabbare förbindelser, och det skulle dessutom ha gynnsam, miljövänlig effekt om dieseldriften upphörde. Tidigare motioner i samma ämne har av riksdagen avvisats med motiveringen att företagsekonomiska skäl ej syntes motivera en sådan investering. I årets motion har vi föreslagit att man borde pröva frågan om projektets genomförande som beredskapsarbete för att ge ett bättre företagsekonomiskt underlag. Vi har föreslagit detta också med hänsyn till att det i dagens läge på arbetsmarknaden skulle ha gynnsamma sysselsättningseffekter. Förutom sysselsättning av manuell arbetskraft skulle det ge goda effekter för den industri, som skulle framställa den erforderliga materielen. När motionen skrevs i vintras var arbetsmarknaden svag med en betydande arbetslöshet. Det kan ägas att förhållandena inte är bättre nu och att insatser av olika slag nu är ännu mer nödvändiga. Detta motiv för projektets genomförande framstår därför nu ännu klarare än i vintras; varje stimulans i sysselsättningshänseende ger sitt bidrag till en förbättring av arbetsmarknaden. Bland remissinstanserna säger statens järnvägar i sitt yttrande att man beräknar investeringskostnaden till 10,6 miljoner kronor. Härav skulle 6 miljoner falla på industribeställningar och cirka 2 miljoner på arbeten som vore lämpliga för arbetsmarknadsverket. Enligt den kostnadsberäkning som förelåg 1968 skulle investeringskostnaden ha belöpt sig till 14 miljoner kronor. Således skulle ett genomförande nu kunna ske till en lägre kostnad, men SJ anser ändå att förräntningen inte är tillräcklig för att motivera investeringen. Arbetsmarknadsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om betydelsen av snabba järnvägsförbindelser och om de trafikmässiga fördelar som en elektrifiering skulle medföra samt de goda effekter ur sysselsätt 45 ningssynpunkt som upphandlingen berörda industrier. Länsstyrelsen i Kopparbergs län pekar på Moras särställning som regionalt tillväxtcentrum och på behovet av kraftiga satsningar med olika former av regionalpolitiska medel. Detta kräver i sin tur goda kommunikationer för både godsoch persontransporter. En elektrifiering skulle ha positiva effekter för hela Siljansområdet även när det gäller vidareutvecklingen av de turistanläggningar som kan följa med en ökad turistström. En förbättring av kommunikationerna mellan Borlänge och Mora ligger också i linje med kommande regionala trafikplaner. Till detta vill jag framhålla den betydelse som förbättrade kommunikationer kommer att få för hela den norra länsdelen.

Näringslivets trafikdelegation pekar också på att ett genomförande av motionärernas förslag skulle förbättra trafikservicen till berörda bygder. Vägnätet skulle i någon mån kunna avlastas samtidigt som i dagens situation gynnsamma effekter ur sysselsättningssynpunkt kan uppkomma Det är med tillfredss välvilliga remissyttranden. Det är samtidigt glädjande att kunna konstatera den välvilliga behandling frågan fått i utskottets enhälliga betänkande och den positiva inställning som däri kommit till uttryck. Jag vill gärna instämma i utskottets uppfattning att det är av stor betydelse för lösandet av de regionalpolitiska problemen hur transportväsendet utformas och att förbättrade järnvägskommunikationer framstår ällelse som vi motionärer kan notera dessa som angelägna önskemål. Även om utskottet nu inte är berett att begära omedelbara åtgärder i motionens syfte synes dock de regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga skälen tala för en elektrifiering av banan, och utskottet förordar Illa en förnyad och allsidig prövning att Kungl. Maj:t snarast låter verks av frågan och redovisar resultaten för riksdagen. Låt mig uttala den förhoppningen att denna utredning kommer till stånd inom en mycket snar framtid och att resultatet av utredningen blir att man påvisar fördelen av att elektrifiera denna bandel. Enligt min uppfattning har frågan genom detta utskottets betänkande fallit framåt. Ett sådant utredningsresultat skulle också ha den psykologiska effekten att det undanröjer alla farhågor beträffande järnvägsdelens framtida bestånd. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Även jag vill anföra några kortfattade synpunkter med anledning av trafikutskottets betänkande nr 16. Denna fråga är, som redan har sagts, ingen ny fråga. Ändock är elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora ett angeläget krav, som vi har Elektrifiering av anledning att hoppas mycket av. järnvägen Borlänge— Motionärerna framhåller i motionen 257 behovet av goda och snabba Mora järnvägsförbindelser från Mora till kringliggande bygd. Jag vill nog hävda att detta behov måste vidgas att gälla goda järnvägsförbindelser från Mora till hela landet. Goda kommunikationer måste vara en del av de regionalpolitiska satsningarna, och av den anledningen är det angeläget att bandelen Borlänge-Mora elektrifieras och får en allmänt god Från socialdemokratiskt håll i länet har vi ansett det angeläget att på olika sätt satsa på den norra länsdelen, och goda kommunikationer är en väsentlig del av de satsningar som behövs. I Länsprogram 70 har Mora hänförts till gruppen regionala tillväxtcentra och kommer som sådant att utgöra centrum för norra Dalarna. Stora lokaliseringspolitiska satsningar har gjorts på Mora för att där skapa en regional tillväxtort för norra delen av Dalarna. Men skall näringslivet bli mångsidigt och konkurrenskraftigt behövs ytterligare satsningar. Förbättrade järnvägsförbindelser bör innebära en värdefull injektion för företagsamheten. Skall också de goda regionalpolitiska satsningar som har skett i Mora i form av lokaliseringsstöd, ökad bostadstilldelning osv. ge det resultat som vi alla hoppas på, krävs olika uppföljande åtgärder och insatser. Transportväsendet måste då betraktas som en mycket väsentlig del av regionalpolitiken, och kommer nu en elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora till stånd, bör det glädja alla i Siljansbygden och norra Dalarna, inte minst företagen. Dagens beslut bevisar, tycker jag, att riksdagen har en positiv vilja till ytterligare regionalpolitiska insatser till gagn för hela Dalarna. Jag tror att vårt beslut här i dag är till nytta för hela Dalarnas framtid. Alla insatser är ju behövliga för att skapa ett expansivt och livskraftigt län. Herr talman! I övrigt hänvisar jag till vad trafikutskottet har skrivit beträffande elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Trafikutskottet har tagit mycket allvarligt på denna fråga. Vi har studerat förhållandena på ort och ställe och diskuterat problemen med representanter för berörda kommuner. När vi nu har konstaterat att man, om man gör en strikt företagsekonomisk bedömning, inte kan få någon kalkyl som visar lönsamhet för denna investering, har vi understrukit en sak, som har aktualiserats väldigt kraftigt genom tillsättandet av den nya trafikpolitiska utredningen. Man måste nämligen ha en integrerad trafikplanering, som inte bara beaktar de skilda trafikgrenarnas lönsamhet och kostnader var för sig utan också tar hänsyn till den totala samhällsekonomiska effekten vid olika transportalternativ. Man måste ta hänsyn till sociala, näringspoli 47 tiska och lokaliseringspolitiska förhållanden. Därför har vi inom utskottet kunnat konstatera, att regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga skäl synes tala för en elektrifiering av banan, och uttalat en önskan om att en allsidig prövning av denna fråga kommer till stånd samt att den sker snarast Jag vill, herr talman, understryka detta och yrkar bifall till utskottets

Herr talman! Näringsfrihetsombudsmannen begärde i sin uppmärk sammade skrivelse av den 11 oktober i fjol att statsmakterna snarast gör en samhällelig avvägning och avgränsning beträffande SAS:s verksamhet som linjeföretag och dess verksamhet utanför detta område.

behovet av en ny avvägning. Nackdelarna ur semesterresenärernas synpunkt av den mycket restriktiva tillståndsgivningen för charterflygningar till resmål utanför Europa och Medelhavsområdet har också blivit alltmer tydliga.

Huvudinriktningen av översynen är alltså viktig, men den framgår inte klart av statsrådet Norlings kommuniké. Är den som jag hoppas — att få till stånd en liberalare tillståndsgivning? Får jag fråga, om utskottet har fått några upplysningar på den punkten. Det är också angeläget att översynen sker utan dröjsmål. Det sägs både i statsrådet Norlings kommuniké och i utskottets betänkande att detta skandinavi departementala utskott skall fullgöra sitt uppdrag ”i den takt som är möjlig med hänsyn bl.a. till utvecklingen av det internationella arbetet på området”. Men detta internationella arbete är ett arbete på lång sikt, och om regeringarna i de skandinaviska länderna inte är angelägna att snabbt få fram förbättringar för konsumenterna, är det risk för att det kommer att dröja mycket lång tid, innan översynen avsätter några praktiska resultat.

Herr talman! Om man vill åstadkomma nyttiga delreformer så snabbt som möjligt finns det flera spörsmål som kan aktualiseras. Är det t.ex. nödvändigt att fortsätta med regeln om minimum sju dagar för en charterresa? Möjlighet av weekendresa eller fyra-fem dagars resa till renodlade semesterorter i Medelhavsområdet skulle erbjuda resebranschen nya rationaliseringsmöjligheter och ge nya och attraktiva alternativ åt resenärerna. En annan reform som vore värd att pröva är att införa s.k. advance booking charters, där man i stället för sammanhållen grupp kräver att bokning skall ske minst 60—90 dagar före avresan. Den regeln har just införts på prov i USA och England och lär fungera tillfredsställande. I USA rör det sig om 90 dagar, i England om 60 dagar. Herr talman! Jag tror att det vore bra om vi finge ett klarare besked om färdriktningen i den här översynen vare sig det nu blir fråga om delreformer eller ändringar i ett sammanhang. Vi får inte förbise att charterflyget hittills inneburit en mycket nyttig konkurrens och en press på priserna på de reguljära linjerna. Det finns faktiskt vetenskapliga undersökningar som visar att kilometerpriset i Europa är lägre på destinationer, där charterflyg är tillåtet, i jämförelse med andra destinationer. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! I motionen 1221 som vi nu behandlar har hemställts att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om förslag till riktlinjer beträffande charterflygtrafiken. Utskottet har kunnat konstatera att ett arbetsutskott är tillsatt för att utarbeta sådana riktlinjer. Därmed är motionens syfte tillgodosett. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Nu har herr Wirmark ställt vissa frågor om utskottets handläggning. Jag kan säga att utskottet haft tillgång till de meddelanden som kommit från departementet beträffande arbetsgruppen. När det gäller färdriktningen vill jag citera följande: ”Vägledande därvidlag är att chartertrafikens utveckling bör uppmuntras så långt det kan ske utan att SAS:s möjligheter att uppfylla sina koncessionsenliga förpliktelser sätts i fara.” Detta uttalande borde herr Wirmark från sina utgångspunkter vara tillfredsställd med. Det är omöjligt att svara på hur snabbt denna utredning kommer att arbeta och i vilken form den kommer att lägga fram sina förslag. De uppslag som herr Wirmark nämnde har ju en tid stått i förgrunden för debatten. Det finns också andra uppslag som arbetsutskottet självfallet kommer att ta upp. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I den reservation som är fogad till inrikesutskottets betänkande nr 15 har herr Nordgren och jag i likhet med motionärerna i motionen 1387 föreslagit en översyn av organisationen av ledningen för den statliga förhandlingsverksamheten. Från flera håll är man beredd att instämma i och understryka att i samband med den senaste avtalsrörelsen på den offentliga sektorn framstod det klart att det statliga relationssystemet för förhandlingar är behäftat med påtagliga brister. Det nu tillämpade systemet medger inte tillfredsställande kontakter mellan verket och regeringen. I arbetsgivarsidans, alltså statens, förhandlingsorgan ingår inte någon företrädare som har att fatta det slutliga avgörandet. Detta förhållande har enligt mångas uppfattning lett till komplikationer och onödig tidsutdräkt i förhandlingarna. Om vi ser på förhandlingsorganen inom den kommunala och enskilda sektorn, så ingår i denna representanter som har att fatta det slutliga avgörandet.De förhandlingar som enligt nuvarande system förs mellan avtalsverket och parterna får därför mer eller mindre karaktären av ”skenförhandlingar”. Denna dualism skulle man komma ifrån om man lät ett statsråd fungera som ordförande i förhandlingsdelegationen. Motionen, som ligger till grund för reservationen, har remissbehandlats och två remissinstanser har tillstyrkt och två har avstyrkt en översyn enligt motionens förslag. En femte remissinstans, avtalsverket, har inte uttryckt någon bestämd mening. Utskottets motivering för avslag av motionen synes oss ganska svag. Man hänvisar till att då avtalsverket inrättades var en av principerna att de högsta politiska instanserna bör stå fria i förhållande till förhandlande och avtalsslutande parter. Men, herr talman, denna princip har man efter vad jag kan förstå redan avviktit ifrån i samband med att man 1970 gjorde en översyn av organisationen och inrättade ett arbetsutskott inom delegationen. I detta arbetsutskott ingår verkschefen, statssekreteraren i finansdepartementet samt ytterligare två ledamöter. I propositionen 63 år 1970 framhöll också statsrådet Löfberg att tillkomsten av arbetsutskottet medför en ökad smidighet i förhandlingsarbetet. Han ansåg också att det var av stor betydelse att kontakten mellan förhandlingsledningen och Kungl. Maj:t underlättades.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

Herr talman! Herrar Nordgren och Oskarson har i en reservation yrkat bifall till motionen 1387, vari yrkas att riksdagen anhåller om förnyad översyn rörande den statliga förhandlingsverksamheten. Enligt utskottets uppfattning föreligger ej behov av någon översyn. Så sent som den 1 juli 1970 gjordes en förändring av organisationen för avtalsverkets ledning. Efter förslag av förhandlingsutredningen utökades antalet styrelseledamöter från åtta till elva samt inrättades ett arbetsutskott. För riksdagens inflytande har tidigare inrättats riksdagens lönedelegation som skall överlägga med det statsråd som därtill förordnats, för närvarande statsrådet Löfberg, samt godkänna avtal. Om lönedelegationen vägrar godkänna förhandlingsuppgörelsen kan frågan underställas riksdagen. Motionärerna vill att ett statsråd skall vara ordförande i den statliga förhandlingsdelegationen. Man anser att förhandlingarna därigenom skulle gå snabbare och risken för missförstånd minskas. Statens avtalsverk, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion har i sina remissvar ansett att den nuvarande ordningen medger tillfredsställande kontakter mellan verket och regeringen. Avtalsverket framhåller, att i dess arbetsutskott ingår statssekreteraren för den enhet inom finansdepartementet som handlägger lönefrågor samt en företrädare för departementet som är sakkunnig i budgetärenden. Arbetsutskottet sammanträder minst en gång i veckan. Därutöver förekommer direkta kontakter mellan avtalsverkets generaldirektör och det statsråd som svarar för lönefrågor för statsanställda. I motsats till dessa remissinstanser har SACO och SR i sina remissvar förklarat att de delar de uppfattningar som förs fram i motionen samt anser att ett statsråd bör vara delegationens ordförande. Jag vill påpeka att den övervägande delen av de berörda tjänstemännen tillhör TCO och SF, vilka anser att motionen bör avslås. Utskottet vill erinra om att motiveringen för inrättandet av avtalsverket var att de högsta politiska instanserna i princip bör stå fria i förhållande till förhandlande och avtalsslutande parter. Det ansågs böra undvikas att som part på arbetsgivarsidan uppträder någon som har det politiska ansvaret för att samhällets medlingsoch förlikningsverksamhet ställs till parternas förfogande eller för att andra åtgärder vidtas till skydd för arbetsfreden.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
Herr talman! Jag tycker att det av den redogörelse som herr Fridolfsson i Rödeby här har lämnat framgår rätt klart att den s.k. iga att man har övergett den.

Nu är det statssekreteraren som, skulle jag vilja säga, springer som en skottspole mellan förhandlingsrummet och statsrådets ämbetsrum och g som framställs och av statsrådet får talar om för statsrådet de förs direktiv som statssekreteraren sedan vidarebefordrar till förhandlingsdelegationen. Jag har som sagt väldigt svårt att förstå att den ordning som föreslås i motionen skulle innebära något avsteg från den princip som man redan har naggat så mycket i kanten att det inte finns någonting kvar. Det av oss föreslagna systemet skulle vara betydligt smidigare och mera lättarbetat och leda till snabbare resultat.
Herr talman! Gentemot herr Oskarson vill jag framhålla att två av de stora arbetstagarorganisationerna, TCO och Statsanställdas förbund, har förklarat att de för sin del är nöjda med den ordning som nu råder, varför jag inte anser att man kan göra något avsteg på den punkten. Här har man sagt att det skulle gå betydligt snabbare med den anordning som nu herr Oskarson talar om. Avtalsverket har pekat på de långdragna förhandlingar som sker på den privata arbetsmarknaden. Där går sannerligen inte förhandlingarna fortare än vad de gör inom statens förhandlingsväsen. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tror att också herr Fridolfsson i Rödeby har klart för sig att erfarenheterna från de senaste avtalsförhandlingarna var att nuvarande system är osmidigt och att förhandlingarna tar tid. Nu hänvisar herr Fridolfsson till att två stora tjänstemannaorganisationer har avstyrkt motionen. Men jag vill peka på att de andra två har tillstyrkt, och det bestyrker den uppfattningen att det förekommit en onödig tidsutdräkt och onödiga komplikationer just på grund av det nuvarande systemet. Sedan är det, som jag sade tidigare, så att man på den enskilda fronten, alltså beträffande näringslivet, och likaså i fråga om kommuner och landsting förhandlar direkt med dem som har att fatta beslutet. Jag kan inte förstå annat än att det måste vara ett betydligt mera tidsbesparande och framför allt ett betydligt mera smidigt arbetssätt att kunna ge och ta argument, att kunna ge och ta förslag direkt över bordet i stället för att man här skall ha en springpojke som vidarebefordrar förslagen till statsrådet och sedan kommer tillbaka med uppgift om vad statsrådet egentligen vill.
Herr talman! Avtalsverket är så pass nytt att jag tycker att vi ännu ett tag kan fortsätta med den nuvarande ordningen innan vi börjar göra någon översyn av den. Det är dock ett ganska ringa antal medlemmar som har tillstyrkt motionen. Om vi ser på medlemsantalet — jag är medveten om att man inte alltid kan utgå från detta finner vi att Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion representerar 320 000 av de 388 000 som är berörda av avtalsverkets förhandlingar. De förbund som har tillstyrkt motionen har alltså inte mer än 68 000 medlemmar.

Herr talman! I motionen 766 till årets riksdag har vänsterpartiet kommunisterna krävt att de direktiv som getts till utredningen rörande arbetsfredslagstiftningen vidgas väsentligt. Vi anser att direktiven bör ges en klarare och bestämdare utformning, framför allt när det gäller de för arbetarklassen och dess organisationer vitalaste frågorna. Vpk har krävt att de gamla förhatliga klasslagarna, dvs. kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol, väsentligen revideras, att § 32 i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar ogiltigförklaras genom lagstiftning. Vi har också i motionen preciserat vad som i lag bör tillförsäkras de anställda och deras fackliga organisationer för att ge de anställda grundläggande demokratiska rättigheter. Utskottsmajoriteten har i år liksom vid tidigare tillfällen avstyrkt våra yrkanden. Vi har naturligtvis inte väntat oss något annat. Det har aldrig varit direktivförfattarnas mening att utredarna skulle bindas att framlägga förslag i denna fråga som kom att väsentligt ändra på arbetsköparnas dominerande maktställning i arbetslivet. I direktiven talas om att medbestämmanderätt för arbetstagarna på olika nivåer i företagen i första hand bör åstadkommas genom avtal. Utredningen bör undersöka i vilka frågor arbetsgivarens tolkningsföreträde skall avskaffas. Den bör också undersöka grunderna för den kritik irskilt mot metoden att skapa som riktas mot arbetsdomstolen, då rättsregler genom prejudikat i stället för genom lagstiftning. Arbetsdomstolens praxis bör anpassas till utvecklingen på arbetsmarknaden. I direktiven sägs också att fredsplikten i kollektivavtalslagen inte bör rubbas. Direktiven i sin helhet har formats så, att man redan nu kan förstå att de förslag som är att vänta inte kommer att innebära några som helst förändringar i grunden när det gäller maktförhållandet mellan arbetsköpare och lönearbetare. Visserligen sägs det i direktiven att utredarna är oförhindrade att ta upp andra frågor än dem som nämnts i direktiven. Vi tror emellertid inte att så kommer att ske. De som utreder frågan är naturligtvis inte intresserade av att åstadkomma sådana förändringar som vpk har föreslagit. Vpk är det enda parti som har drivit dessa frågor i ett flertal år och skapat en stark opinion bland de svenska arbetarna. Det är också anmärkningsvärt att det parti som verkligen har drivit den här frågan inte är representerat i utredningen. Man har naturligtvis inte velat ha med någon från vpk, ty då skulle det ha kunnat bli kontroversiellt när det gäller just de frågor som bör tas upp och väsentligen behandlas. Vad som är att vänta förslagsvägen — och som möjligen kommer att genomfö är väl att man i någon mån förändrar eller skyler över de värsta skamfläckar inom arbetslivet. De förslag i avgörande frågor som vpk har lagt fram har utskottsmajoriteten avvisat som icke önskvärda lösningar. Att 4 § i kollektivavtalslagen och 3 § i tjänstemannalagen avskaffas är en av förutsättningarna för att det skall ske en väsentlig förändring av maktförhållandena. Har inte de lokala fackföreningarna möjlighet att vid förhandlingar tillgripa strejk som påtryckningsmedel mot arbetsköparna om inte förhandlingarna leder till önskvärt resultat är lönearbetarnas representanter satta på undantag och kan inte uträtta något annat än att acceptera de eventuella nådegåvor som i bästa fall kan komma från arbetsköparhåll. Förhandlingsordningen känner vi alla till. Den är spikad i Saltjöbadsavtalet. Vi vet också att den ordningen på senare tid har förts upp på det centrala planet och att förhandlingarna börjar med att LO och SAF förhandlar om ett huvudavtal, en central uppgörelse. När detta har skett förhandlar branschförbunden och fackförbunden om en förbundsuppgörelse, och först i tredje hand, när dessa uppgörelser är träffade, kommer de lokala fackföreningarna in i bilden. Då är redan dessa uppgörelser bundna av fredsplikt, vilket naturligtvis klavbinder de lokala fackföreningarna och gör det omöjligt att sätta kraft bakom de lokala kraven. På samma sätt är naturligtvis förhållandena reglerade när det gäller lokala tvister. Man skall förhandla lokalt, man skall sedan förhandla centralt. Sedan har man att gå till domstol eller skiljenämnd för att lösa tvisterna. Några andra medel finns inte, eftersom man är bunden av fredsplikt. Bestämmelserna om strejkförbud i kollektivavtalslagen och tjänstemannalagen måste därför avlägsnas, och att lagen om arbetsdomstol måste revideras är en naturlig följd av de förslag vi har lagt fram om ändringar beträffande fredsplikten. I direktiven ges inte något klart besked om hur och på vilka punkter regeringen vill ändra kollektivavtalslagen så att lönearbetarna och deras organisationer skulle få, som man säger, mer jämbördig ställning mot arbetsköparna. Man förutsätter att tolkningsföreträde för arbetsköparna fortfarande skall finnas kvar i vissa frågor. Redan det innebär att inte några genomgripande förändringar är att vänta. Om förhandlingarna skall vara meningsfulla för lönearbetarna måste arbetsköparnas tolkningsföre träde helt avskaffas. De fackliga organisationerna måste ha lagstadgad rätt att förhandla i alla frågor. De måste ha lagstadgad rätt att tillgripa strejk när inte förhandlingarna leder till något resultat. De måste ha möjlighet att avbryta hälsofarliga arbeten. Det måste finnas rätt att välja löneform och framför allt att säga nej till otidsenliga produktionsoch tidmätningsmetoder som används för att öka utsvettningen. Vidare måste finnas lagstadgad rätt att hindra uppsägningar och omplaceringar i arbetslivet. Vi har också krävt att man enligt lag skall ha rätt att ha möten och agitation på arbetsplatserna. Det är demokratiska krav. De krav som rests i motionen och som enligt vår mening skulle ha legat till grund för utredningen angående arbetsfredsla således avvisats. krav skulle innebära väsentliga förändringar och flytta fram lönearbetarnas positioner. Då först kunde man tala om en förändring till det bättre i fråga om jämbördighet lönearbetare kontra arbetsköpare. Den avgörande maktfrågan, dvs. äganderättsförhållandet, skulle naturligtvis inte rubbas om våra nu framlagda förslag tillgodosågs; den frågan har vi preciserat i andra sammanhang och i andra motioner. Men arbetarklassen och dess organisationer skulle få ett effektivare vapen i sina händer att bruka i klasskampen mot arbetsköparna och mot den svenska storfinansen. De senaste årens händelser på arbetsmarknaden har medfört att regeringen och den fackliga rörelsen har tvingats aktualisera dessa frågor. Samarbetsideologin är hotad. Stora arbetargrupper tillgriper strejkvapnet för att tillkämpa sig bättre arbetsförhållanden — klasskampen har skärpts. En av orsakerna till att dessa frågor utreds är att man måste lugna lönearbetarna och se till att de inte ställer för långtgående krav i maktfrågorna eller agerar utanför klasslagarnas råmärken. Man kan hänvisa till att dessa frågor är under utredning, att lösningar kommer att föreslås och att utredningen inte bör störas i sitt arbete. Vad vi har att vänta är i bästa fall en ansiktslyftning av huvudavtalet, dvs. Saltsjöbadsavtalet, och vissa delar av gällande klasslagar. Direktivens inriktning är inte att ändra på klassamarbetet eller att i grunden ändra på de odemokratiska förhållanden på arbetsplatserna som skapats av klasslagarna och § 32 i SAF':s stadgar. Genom motionskravet vill vpk i grunden ändra på dessa odemokratiska förhållanden och skapa en möjlighet för lönearbetarna och deras fackliga organisationer att verka på det sätt som de från begynnelsen skapades för, nämligen att vara ett effektivt vapen i klasskampen mot kapitalet och mot storfinansen. Herr talman! Jag vill med hänvisning till vad vi anfört i vår motion och vad jag nu sagt yrka bifall till vpk:s reservation till inrikesutskottets betänkande nr 16.

Herr talman!

Samma inställning har man haft vid ett senare tillfälle. I sitt betänkande nr 13 år 1971, där de här frågorna behandlades, begärde inrikesutskottet direktiv för den utredning som sedan blev tillsatt. Utskottet skrev där: ”Den av utskottet föreslagna utredningen bör, som tidigare anförts, omfatta bl.a. en allmän översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. De i motionerna upptagna frågorna om föreningsrättsskyddet för arbetssökande och förhandlingsrättens innebörd kan väntas bli belysta under utredningsarbetet.” Det var alltså vad utskottet då förutsatte för det här arbetet. Jag konstaterar med tillfredsställelse att inrikesutskottet nu i sitt betänkande nr 16 säger: ”De frågor som behandlas i motionen prövades av utskottet i fjol i samband med att utskottet begärde översyn av arbetsfredslagstiftningen. Utskottet anförde då att utredningen borde omfatta bl.a. en allmän översyn av lagen om föreningsoch förhandlingsrätt.

Så långt är vi helt överens. Men sedan avslutar man det hela med att föra in en liten brasklapp — som jag uppfattar det: ”Kommittén är enligt sina direktiv oförhindrad att Jag tycker att man helt klart och konsekvent skulle ha sagt inte bara att den är oförhindrad utan att man förutsätter att den skall ta upp de här frågorna, eftersom man ta upp de frågor som motionärerna behandlar. tidigare har förutsatt att de kommer att tas upp. För min del anser jag att det var litet onödigt med den här brasklappen. När nu de här frågorna ändå skall tas upp i utredningen, hoppas jag att även de problem jag tidigare har sagt borde utredas — bl.a. frågan om den svenska lagstiftningens överensstämmelse med internationella överenskommelser — kommer att beaktas i sammanhanget. Jag är glad över att utredningen har kommit till stånd, men jag hoppas att den här lilla brasklappen, att utredningen är oförhindrad att ta upp frågorna, inte leder till att de stoppas under mattan. De är för viktiga för det.

Herr talman! Den utredning om arbetsfredslagstiftningen som riksdagen begärde förra året har nu tillsatts, och de direktiv som den har fått spänner över hela arbets tet. Nu vill herr Hallgren ge den tilläggsdirek tiv, där man skulle precisera vilka frågor som skall tas upp. Vi är inte vana vid att en utredning skall bindas vid att lägga fram speciella förslag innan den har undersökt förhållandena och utrett hur problemet ser ut, och därför vill inte utskottet vara med om att ge utredningen dessa tilläggsdirektiv. Naturligtvis är herr Hallgren och kommunisterna i övrigt inte tillfredsställda med direktiven som de är utformade, på den grunden att man anser att de skulle vara mer preciserade. Vi kan nog vara överens om att med den uppläggning som direktiven har så kommer alla dessa spörsmål att behandlas som herr Hallgren och kommunisterna har tagit upp i sin motion och i reservationen. Därför avstyrker utskottet förslaget. Även den fråga som herr Åkerlind tog upp kan naturligtvis utredningen göra en översyn av. Att det står ”oförhindrad” innebär inte att utredningen inte skulle ha de möjligheterna.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
Herr talman! Herr Andersson i Billingsfors säger att man inte kan ge så bestämda direktiv och anvisningar till en utredning — utredningen måste få möjlighet att undersöka förhållandena. Det har man hänvisat till i direktiven, där man framhållit att utredningen skall undersöka huruvida den kritik som riktats mot arbetsdomstolen är riktig. Det behövs inte. Verkningarna av § 32 behöver heller inte utredas vi känner såväl till dem. Lönearbetarna ute på arbetsplatserna har fått känna på verkningarna av bestämmelsen. Redan 1917 konstaterade ordföranden i Transportarbetareförbundet, Charles Lindley, att § 32 borde avskaffas snarast möjligt. Nu säger herr Andersson i Billingsfors att utredningen i varje fall bör få utreda dessa frågor och se vilka verkningarna är. Jag tycker att det är onödigt. De krav som vi har ställt är fullt berättigade, och detta borde ha bestämt inriktningen av utredningens arbete.
Herr talman! Herr Hallgren gör saken ganska lätt för sig; det är bara att besluta om att ta bort den paragrafen, den lagen och den förordningen utan att sätta någonting i stället. Ja, vill man ha anarki på arbetsmarknaden då skall man gå på den linjen att man inte har några som helst regler och förordningar. Utredningen, som nu skall arbeta, har som inriktning att skapa ett rättvist partsförhållande. Men det måste finnas reglerat i avtal eller i lag. Därför kan man inte gå på den linjen herr Hallgren förordar och säga att det är så klart att vi kan avskaffa dessa lagar och förordningar som är förlegade. Jag kan hålla med om att de är förlegade, men det måste bli något nytt i stället. Därför, herr Hallgren, kan vi inte behandla dessa problem så lättvindigt.
Herr talman! Jag tror att det är herr Andersson i Billingsfors som gör det lätt för sig när han säger att vi föreslår att man bara skall ta bort vissa bestämmelser och inte ha någonting annat i stället. Detta uttalande måste ju bottna i att han inte ens har lyssnat på vad jag har sagt, att han inte ens har läst motionen eller den reservation som är fogad till inrikesutskottets betänkande. I både motionen och i mitt anförande har klargjorts vad vi skall ha i stället. Men naturligtvis ligger det så till att man inte på socialdemokratiskt håll kan acceptera detta, därför att det skulle vara en alltför stark inbrytning i klassamarbetet och därför att det i grunden skulle förändra karaktären på den svenska fackföreningsrörelsens agerande. Det skulle med andra ord kunna ge fackföreningarna möjligheter att verka på ett helt annat sätt och begränsa arbetsgivarnas maktställning på arbetsplatserna.

Herr talman! Till det betänkande från inrikesutskottet som vi nu går att behandla har vi folkpartirepresentanter fogat en reservation, som knyter an till folkpartiets partimotion till årets riksdag om de äldres sysselsättning. Det är självfallet ingen ny fråga. Riksdagen har diskuterat den många gånger under årens lopp. På en hel del punkter är vi väl också överens. Det är beträffande framgångslinjerna för att nå målen som uppfattningarna går isär. Om vikten av effektiva åtgärder för att möjliggöra för äldre arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet, om de så kan och önskar, är vi väl överens. Likaså är vi väl överens om att åtgärder skall sättas in för att motverka de betänkligheter som finns både bland arbetsgivare och arbetstagare mot att låta äldre få chansen att stanna kvar och fortsätta sitt arbete. Men när det sedan gäller att medverka till åtgärder för att åstadkomma detta går meningarna isär. Gentemot utskottsmajoritetens skrivning menar vi att det förhållandet att vi i dag har en kärv arbetsmarknad och att detta i särskilt hög grad drabbar den äldre arbetskraften får inte hindra oss från att oupphörligt ha frågan aktuell för oss. Och det, menar vi, har man lättast, om en utredning får ta itu med den, så att det inte bara stannar vid välmenande uttalanden och någon sorts medlidandekänsla. Pensionsålderskommittén kan få ett vidgat uppdrag, men utredningsarbetet kan också, säger vi i vår reservation, uppdras åt annat organ. Utskottets majoritet har inte något förslag till åtgärder, och det måste man beklaga. Vidare kan man fråga sig hur långt man skall gå i detta fall. Vi menar att det är just den frågan som utredningen måste ta itu med och belysa. Vi har i våra motioner pekat på en del saker. Vi ställer oss sålunda bakom och har framfört krav på att skapa möjligheter att införa en rörlig pensionsålder. Vi anser det rimligt att sätta 65 år som den normala pensionsåldern, men det bör finnas möjligheter till en betydligt rörligare pensionsålder än vi har nu. Låt mig här bara peka på att när vi den 9 maj i år debatterade möjligheterna till förtidspensionering för äldre arbetstagare, så hävdade vi att den möjligheten skulle finnas från 60 års ålder. Riksdagen stannade då för 63 år. Det är naturligtvis inte tillräckligt att fastlägga en gräns för när man tidigast kan få förtidspension. Det måste vara lika angeläget att skapa möjligheter att fortsätta arbeta även sedan man har blivit 67 år, om man så vill och kan. Vi har både i vår motion och på annat sätt klart belyst dessa frågor, och jag vill därför inte ta kammarens tid i anspråk med att upprepa vad vi i de sammanhangen framfört. Låt mig till sist, herr talman, återge vad herr Gösta Rehn säger i nr 26 av Arbetsmarknaden: ”Även om pensionssystemet har mjukats upp i flera länder, så är det fortfarande för stelbent — — —. Man har en normal” pensionsålder vid 65 eller 67 år och sedan en tillkrånglad lagstiftning som reglerar möjligheterna till förtida uttag av blandat medicinska och arbetsmarknadsmässiga skäl. Här skulle man ha en total flexibilitet för alla mellan 60 och 70 år. Eller varför inte mellan 50 och 80 år! Och det borde vara möjligt att vandra fram och tillbaka mellan arbete och pension. Bestämmer man sig för att gå i pension tidigt, men i så fall med en relativt låg pension, och sedan ändå vill gå tillbaka till förvärvslivet, så bör den möjligheten finnas. Därmed kunde man både tjäna in till en bättre pension och kanske föra ett intressantare liv. Den nuvarande administrativt fixerade pensionsåldern är, trots vissa uppmjukningsmöjligheter, en hård och tvär omställning för de allra flesta. Ofta blir man pensionerad för tidigt eller för sent — alla människor är olika skapta. Även här måste man gå in för en så enkel administration som möjligt. Pensioneringen bör inte vara en återvändsgränd, det måste finnas möjligheter att komma tillbaka under längre eller kortare perioder, kanske på lindrigare jobb. Man måste kunna känna sig för, när man trappar ner arbetslivet. Och då måste det finnas ett system med enhetliga rutiner som oc inkomsttäckningen för denna övergång.” Herr talman! Detta citat ur en artikel i Arbetsmarknaden stämmer mycket väl överens med de intentioner, synpunkter och förslag som folkpartiet i olika sammanhang fört fram. Man talar om flexibel arbetstid. Den citerade delen av artikeln har fått rubriken ”Flexibla pensioner”. Måhända det är problemets kärna. Det är mer angeläget att vi tar itu med denna fråga än vad som framgår av utskottsmajoritetens skrivning Med de här orden ber jag att få yrka bifall till reservationen till inrikesutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Till inrikesutskottets betänkande nr 21 är fogat ett särskilt yttrande av mig. Frågan om de handikappade, de många mä på grund av sjukdom, nedsatt arbetsförmåga, företagsnedläggningar o. d. förlorar sitt arbete, har varit föremål för motioner under senare år från vänsterpartiet kommunisterna. Även till årets riksdag återkommer vi med en motion i denna fråga. I vår partimotion nr 67 till årets riksdag föreslås att riksdagen hos regeringen hemställer om en skyndsam utredning samt förslag om att lagstiftningsvägen säkra rätten till anställningstrygghet respektive rätten till arbete. I vår motion bygger vi på det faktum att de utslagnas antal är i ständigt stigande. I motionen redovisas ett utförligt siffermaterial som visar de handikappades under åren alltmer osäkra ställning på arbetsmarknaden. Under senare år har samhället och arbetsmarknadsverket på olika sätt försökt stimulera näringslivet att anställa s.k. handikappade. Det har man gjort genom att anordna regeringskonferenser och regionalkonferenser, genom det dagliga arbetet på arbetsförmedlingarna, genom olika bidrag och bidragssystem. Ingenting har dock kunnat hejda utvecklingen. Någon gång måste de riktiga slutsatserna dras. Då den ena möjligheten efter den andra har prövats återstår det enligt motionärerna att pröva lagstiftningsvägen. Denna lagstiftning måste enligt vår mening utformas på två sätt. Vi måste för det första finna metoder som förhindrar utslagningen på arbetsmarknaden, dvs. metoder som ger alla anställda anställningsrätt och anställningstrygghet och som alltså säkrar rätten till arbete när man redan har ett arbete. För det andra gäller det att finna andra metoder som till krar den enskilde och samhället rätten till arbete då det gamla gått förlorat eller då man för första gången träder ut på arbetsmarknaden, rätten att få komma in i arbetslivet igen efter en företagsnedläggning, en arbetslöshetsperiod eller en sjukperiod, när den enskilde vill och kan arbeta. Det har vid utskottsbehandlingen av denna vår motion framhållits att iende utredningar med hänsyn till propositionsarbete i anslutning till på frågans vikt kan beräknas bedrivas skyndsamt. Utskottet säger i sin skrivning, att det har förståelse för att det kan finnas skilda uppfattningar om hur frågorna skall lösas, och framhåller att det kommer att finnas möjligheter att föra fram ändringsförslag i samband med remissbehandlingen av utredningarna och den riksdagsbehandling som senare kommer att följa. I det särskilda yttrande som jag fogat till inrikesutskottets betänkande nr 21 förutsättes att den aviserade propositionen i anslutning till pågående utredning föreläggs riksdagen så snabbt som möjligt och redan under 1973 års vårriksdag. Möjligheter finns då att återkomma med motion, varför jag avstår från att just nu föreslå vidare åtgärder. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Herr Lorentzon har nyss sagt att hans särskilda yttrande grundar sig på en partimotion där man kräver att frågan om den äldre arbetskraftens trygghet skall lösas lagstiftningsvägen. Utredningsbetänkandet ”Skyddat arbete” har nyligen avlämnats. Där analyseras detta problem mycket ingående, och betänkandet utmynnar i olika tankegångar om hur man skall gå till väga för att finna lösningar. Som herr Lorentzon sade skall betänkandet nu behandlas på sedvanligt sätt. Frågan har alltså lyfts fram i dagsljuset. Vi kommer således inom rimlig tid att få tillfälle att ta upp motionens huvudpunkter. När det gäller frågan om anställningstryggheten kommer, som utskottet framhåller i sin skrivning, en utredning inom kort att redovisa resultatet av sitt arbete. Motionskraven i detta avseende är alltså aktualiserade. Herr Lorentzon har kunnat nöja sig med att foga ett särskilt yttrande till betänkandet, och jag förstår därför att han också delar de av mig nu anförda synpunkterna. Till betänkandet har också fogats en reservation. Jag vill gärna betona att det är ett mycket enigt utskott som står bakom huvuddelen av det betänkande som vi nu behandlar. I anslutning till folkpartiets partimotion har herrar Eriksson i Arvika och Ekinge avgivit en reservation. I denna reservation krävs i huvudsak en utredning av möjligheterna att bereda meningsfull sysselsättning för personer som av åldersskäl har slutat sitt arbete. Det är alltså fråga om att förlänga deras arbetstid. Partimotionen syftade ursprungligen till att ge tilläggsdirektiv till den sittande pensionsålderskommittén, som just utreder möjligheterna för en rörlig pensionsålder. Herr Ekinge påpekade att det fanns en utredning men att ingenting hade uträttats. Resultatet av denna utredning kommer ju som bekant mycket snart. Enligt reservanterna har man under utskottsbehandlingen frångått tanken att ge tilläggsdirektiv till den sittande utredningen. Det är inte någon bra utväg. I reservationen framförs i en glidande skrivning tanken att det får ankomma på Kungl. Maj:t att avgöra hur utredningen skall bedrivas. Utredas skall frågan under alla förhållanden. När det gäller krav på utredningar är det aldrig fråga om några prioriteringar. Man skall bara utreda. Utskottsmajoriteten delar inte uppfattningen att det är nödvändigt att utreda denna fråga. Det framgår tydligt av utskottsbetänkandet att starka skäl talar för utskottsmajoritetens mening. Under de senaste åren har enskilda ledamöter motionerat i detta ärende vilket herr Ekinge har nämnt — och i stort sett med samma syfte. Vid fjolårets riksdag kunde utskottet ena sig om en gemensam skrivning, men det är kanske skillnad mellan en partimotion och en enskild ledamots motion. I detta fall, när en partimotion har avgivits, måste det till en reservation. Motiveringen i utskottsmajoritetens skrivning är ganska lika fjolårets. Vi anser att det inom dagens arbetsmarknad föreligger svårigheter för den äldre arbetskraft som inte har uppnått pensionsålder. Dessa frågor har därför fått en mycket hög prioritering inom den aktiva arbetsmarknadspolitikens ram. Vi har en tydlig utslagsmekanism inom vårt arbetsliv, som i hög grad drabbar de handikappade men även den äldre arbetskraften. Denna mekanism måste motarbetas. En hel del har gjorts. Jag kan peka på äldrelagarna och anställningsskyddet. En hel del kommer att göras. Också den nu så aktuella anpassningslagen, som är en samarbetsform mellan de lokala arbetsförmedlingarna, ortens näringsliv och samhälle, bör ge positiva utslag. Erfarenheterna av försöksverksamheten på detta område i Västernorrlands län är mycket goda. Vi har anledning förmoda att erfarenheterna blir lika goda när nu denna verksamhet prövas landet runt. Jag tror att reservanterna delar den uppfattningen att de utslagna på arbetsmarknaden i dag bör prioriteras. Naturligtvis är det också angeläget att alla har rätt till arbete, även de som erhållit ålderspension. Men de faktorer som där spelar in är redan så kända att utredningskravet i sig självt är inaktuellt. När det gäller ekonomi är det fråga om att utnyttja de resurser man har. Samhällsresurserna är begränsade. Men behoven och kraven är ser som samhället mycket stora. Det visar också denna motion. De resur: nu har bör i första hand inriktas på de grupper som icke uppnått pensionsåldern men som önskar och har behov av en arbetsuppgift. Det är en viktig och central fråga. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan
Herr talman! Bara några ord med anledning av herr Jadestigs anförande. För det första sade han att utskottet var mycket enigt. Ja, det framgår klart av handlingarna, att två ledamöter reserverade sig. Herr Jadestig påstår att vi vill en förlängning av de äldres arbetstid efter pensionstiden. Men vi har klart sagt ut att vi kan tänka oss antingen en förlängning av den direkta arbetstiden och det direkta engagemanget i en verksamhet eller att bryta av med pension och senare återkomma För det andra vill jag konstatera att pensionsålderskommittén inte har ett sådant här uppdrag. Det måste därför te sig naturligt att låta frågan stå öppen, om man skall ge tilläggsdirektiv till pensionsålderskommittén att fortsätta arbetet eller om man skall lämna uppdraget till en annan utredning eller i andra händer. För det tredje säger herr Jadestig att man måste prioritera när man ställer krav på utredningar. Vi bedömer denna fråga vara så viktig att vi anser det rimligt och angeläget att den tas om hand snarast. Herr Jadestigs anförande gav klart vid handen att det inte sker någonting nu med den här frågan. Han sade att vi har äldrelagarna och anpassningsgrupperna, men det är ju ingenting som berör dem som närmar sig pensionsåldern eller som redan är pensionerade, utan det berör de grupper som i ålder ligger dessförinnan. Till sist anförde herr Jadestig några raljanta synpunkter på behandlingen av föregående års motion, som skulle ha fått en sämre behandling väl herr Jadestig medveten om att den motion som han avsåg var min egen motion. Den hade emellertid i långa stycken ett helt annat innehåll, den ställde helt andra krav — det var en försöksverksamhet av ett helt annat slag som jag då motionerade om — och den kan inte på något sätt jämföras med den partimotion som vi här har lagt fram. Jag ville, herr talman, med dessa ord bara få kommentera något av vad herr Jadestig anfört.

Herr talman!

Motionärerna anser tiden vara mogen att undersöka möjligheterna att avskaffa detta förlegade system. Man hemställer om att detta system blir föremål för utredning. Dagens slogan har blivit sparsamhet med allmänna medel. I såväl de statliga som de kommunala fögderierna söker man spara. I många fall går detta ut över folkets allmänna service. Man söker pruta på alla dessa områden. Men när det gäller gamla, förlegade statussymboler som direktionsbilar och privatchaufförer gör sig sparsamheten inte på samma sätt gällande. Frågan har också med den s.k. jämlikheten att skaffa. Alla vet vi här hur det talas om ökad jämlikhet — man vill öka någonting som inte finns — men även i det här fallet har det med jämlikheten att göra. Det kan inte vara i linje med folkliga krav och önskemål att vederbörande därför att han tillhör landets s.k. toppskikt — och exempelvis är generaldirektör, landshövding eller någonting annat — skall åtnjuta speciella favörer. Man tycker att titeln generaldirektör eller landshövding skulle räcka som statussymbol utan att vederbörande därtill skall utrustas med amerikansk lyxbil och uniformerad privatchaufför, i synnerhet som man inom det privata näringslivet i stor utsträckning upphört med detta gamla förlegade system. Jag är överens med motionärerna om att de befattningshavare det här gäller skall ges möjlighet att på statens bekostnad använda taxi, allmänna kommunikationsmedel, flyg, järnväg och även kunna hålla egen bil. Det skulle säkerligen bli mera folkligt och kanske också jämlikt på detta sättet. Motionen har remitterats till riksrevisionsverket, som helt ger sitt stöd åt hemställan att frågan på lämpligt sätt utreds. Intressant i detta sammanhang är att riksrevisionsverket redan under hösten 1969 informerade myndigheterna om möjligheterna att långtidsförhyra bilar för tjänstebruk i stället för att inköpa sådana. Enligt verket kan förhyrning ske på förmånliga villkor från flera större företag inom branschen — Volvo, SAAB, Svenska Volkswagen och General Motors Nordiska AB. Detta s.k. leasingförfarande utnyttjas redan enligt verket i förhållandevis stor omfattning inom den statliga verksamheten som Riksrevisionsverket har vidare informerat myndigheterna om möjligheter att även korttidsförhyra bilar. Ett företag inom bensinbranschen tillhandahåller bilar vid ett stort antal bensinstationer, spridda över hela landet. Möjligheter finns enligt verket att kombinera järnvägseller flygresa på detta sätt med bilresa. Vad verket säger i detta sammanhang ligger helt i linje med vad motionärerna har framfört, och man är också helt överens med motionärerna i deras hemställan. I sitt remissyttrande över motionen anför verket att systemet med direktionsbil och chaufför i största möjliga utsträckning bör begränsas inom både den civila och den militära statsförvaltningen. Man tillstyrker också att frågan på lämpligt sätt utreds. Riksrevisionsverket är alltså helt överens med motionärerna i deras hemställan om att den fråga det här gäller bör bli föremål för utredning.

Det kan inte anses erforderligt att riksdagen påkallar en särskild utredning i frågan.” Utskottets majoritet gör det synnerligen lätt för sig. Frågan kan ju vara känslig, det skall medges. Det är självklart att riksrevisionsverket i sin fortlöpande granskning av myndigheternas förvaltning uppmärksammar frågan och före ringar. Det behöver inte inrikesutskottet uppmana verket att göra, därför att det har man ju gjort för länge sedan. Verket har på eget initiativ gjort denna granskning och framfört sina rekommendationer. Utskottets skrivning i detta stycke verkar mera vara en pekpinne åt riksrevisionsverket. Detta är enligt min mening fullkomligt onödigt efter den aktivitet som riksrevisionsverket visat i detta sammanhang. Om jag tolkar riksrevisionsverkets remissuttalande korrekt så vill man ha stöd i denna sin verksamhet från inrikesutskottet och riksdagen. Trots verkets arbete på det område det här gäller florerar även om vissa resultat kan redovisas fortfarande i alltför stor utsträckning systemet med direktionsbil och privatchauf r inom den statliga förvaltningen. Fortfarande har vi områden där riksrevisionsverkets rekommendation inte alls har slagit igenom, där vederbörande fulikomligt nonchalerat vad riksrevisionsverket har sagt. Allt har blivit vid det gamla. Då inte rekommendationer från riksrevisionsverket tycks hjälpa — det är ändå det organ som skall verka för en rationell drift av den statliga verksamheten — bör riksdagen ge detta verk sitt stöd genom att uttala sig för att en utredning kommer till stånd på det område det här gäller. Fru talman! Jag yr bifall till min reservation som är bifogad inrikesutskottets betänkande nr 25.

Fru talman! Låt mig först slå fast att vi i utskottet är ense med motionärerna om att systemet med direktionsbil och chaufför bör begränsas i största möjliga utsträckning också inom den statliga sektorn. Det är riktigt, som herr Lorentzon säger, att man inom den privata sektorn inte i samma utsträckning som tidigare har tjänstebilar och privatchaufförer. Men när man lyssnar till herr Lorentzons engagemang i denna fråga och märker vilken betydelse han tillmäter den gör man den reflexionen att det väl närmast måste vara en miss att varken herr Lorentzon eller någon annan inom hans parti har väckt en motion i ärendet under den allmänna motionstiden. Det är riktigt, som både herr Signell och herr Lorentzon sagt, att riksrevisionsverket uttalat att denna fråga bör utredas. Men från verket har också sagts att man har blicken riktad på detta problem. Man har redan hösten 1969 rekommenderat en övergång till användning av hyrbilar i större utsträckning än tidigare. Det är inte riktigt, som herr Lorentzon säger, att ingen förändring har skett och att majoriteten vill att förhållandena skall förbli som de är. Enligt uppgift har det nämligen skett en ganska kraftig övergång från tjänstebilar till hyrbilar just inom den statliga sektorn. Vi har inom utskottsmajoriteten sagt att riksrevisionsverket helt säkert i enlighet med sitt yttrande kommer att följa denna fråga. Med hänsyn till den anda som präglar detta yttrande har vi förutsatt att riksrevisionsverket, om det anser detta vara befogat, kommer att föreslå förändringar i nuvarande bestämmelser. Även om vi alltså är i sak ense, har utskottsmajoriteten mot bakgrunden av det yttrande som åberopats så många gånger här ansett att det inte är nödvändigt att tillsätta en särskild utredning i frågan. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Utskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika, lyssnade tydligen inte tillräckligt intensivt, trots herr Erikssons uppfattning om mitt engagemang i frågan. Jag talade om ett speciellt område där det inte har skett någon förändring. Möjligen finns det där ett fall, då man gått över från en amerikansk bil till en svensk, men där rådde speciella förhållanden, om jag inte minns fel. I övrigt har allt blivit vid det gamla. Jag är helt överens med herr Signell om att det faktiskt sker en diskriminering av svenska bilar, när dessa inte väljs i någon större utsträckning. Av våra landshövdingar har enligt uppgifter som en stockholmstidning lämnade för några år sedan — inte en enda en svensk bil. Det var i 17 stycken Chrysler, fyra Buick, två Cadillac och en Mercedes med privatchaufförer, som landshövdingarna färdades. Sedan är frågan vad man kan spara genom en annan ordning än den här? Det är ju det utredningen också gäller. Detta har man inte tittat på förut. Och jag skulle vilja fråga utskottets ordförande vad han anser i fråga om svenska bilar kontra utländska. I det kungliga brevet som behandlar länsstyrelsernas tjänstebilar, finns det en särskild föreskrift om hur chauffören skall vara klädd. Man får den bestämda uppfattningen att det är en ordagrann upprepning av ett påbud från feodaltiden, så när som på att ordet kusk är utbytt mot chaufför. Detta kungliga brev luktar rena medeltiden. Jag yrkar bifall till min reservation.

Fru talman! Det ställdes en direkt fråga till mig om vad jag tycker om svenska bilar. Som Volvoägare har jag inte svårt att svara på den frågan. Herr Lorentzon har tillmätt riksrevisionsverkets yttrande väldigt stor betydelse. Jag vill då rekommendera honom att l vad verket säger just när det gäller att välja vissa bilar. Jag tror att vi måste acceptera verkets syn på en fri handel också på den här punkten. Herr Lorentzon sade att här kommer generaldirektörer och landshövdingar i lyxbilar, och han frågade om det någon annanstans är så förlegat tade för mig att på den här punkten som det är i Sverige. En god vän be han deltagit i Östersjöveckan. Där reste 17 stycken av ministerrådets representanter i var sin lyxbil med var sin chaufför från Östberlin till Warneminde — 30 mils körning. Jag nämner detta som ett exempel på att det inte bara är i Sverige, herr Lorentzon, som det är förlegat på det här
Fru talman! Jag förstår mycket väl att herr Eriksson skulle hamna utanför Sverige. Jag ställde inte frågan om det i något annat land fanns lika förlegade förhållanden. Å andra sidan stämmer ju det som han refererade, men det är lika fel var någonstans det än händer. Vad han svar för förhållandena i Sverige. nämnde är ju inget fö Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat mig om mina överläggningar i London och löftet till brittiske regeringschefen om att Sverige skall ta emot asiatiska flyktingar från Uganda innebär att rekrytering av statslösa flyktingar direkt från Uganda genom svenska myndigheter ej kommer att ske. Som bekant har regeringen av humanitära skäl erbjudit 200-300 personer av asiatiskt ursprung, som utvisats från Uganda, att bosätta sig i Sverige. En uttagningsdelegation kommer därför att sändas till Storbritannien så snart som tillräckligt många personer, som är intresserade att komma hit, anmält sig. Någon uttagning direkt från Uganda förutses inte komma att ske. Genom skilda kanaler bl.a. FN:s flyktingkommissarie — följer samhet den fortsatta utveck emellertid regeringen med stor uppmi lingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Bakom frågan ligger oro över rapporterna att Sverige enbart skulle inrikta sig på att ta hand om asiater som kommit till England och av vilka 75 de flesta är brittiska medborgare. Nu bekräftar statsministern att den grupp, som han lovat att vi skall ta emot, skall rekryteras via England. Vari ligger det rimliga i det ställningstagandet? Hur vet man att de asiater som tillåtits komma in i England inte föredrar att stanna där? Och är det inte olyckligt att vi ger intryck av att i första hand vilja avlasta England och inte riktar våra åtgärder direkt till den grupp som är i den svåraste situationen, de statslösa? England har ju hittills sagt att man kan inte ta emot den statslösa gruppen, när familjeförsörjaren avsvurit sig brittiskt medborgarskap och ansökt om ugandiskt men inte fått det eller fått det taget ifrån sig. Borde inte rent humanitära skäl säga oss att vi främst skall hjälpa dem som tillhör den här gruppen, de som har svårt att få garantier, som hotas av ger, om de övergrepp och förföljelser och av att hamna i koncentratio inte lämnat Uganda den 8 november, när Amins tidsfrist går ut? Enligt flyktingkommissariatet rör det sig om minst 10 000 ugandiska myndigheter uppger 16 000 — personer i den kategorin. FN:s flyktingkommissarie har också i ett telegram av den 19 oktober på uppmaning av FN:s generalsekreterare vädjat till ett antal länder, inklusive Sverige, om omedelbar hjälp för de statslösa. Canada har lovat ta emot 2 000, Österrike 2 000 i transit, Italien ett liknande antal, Schweiz 200; och både Schweiz och Canada har redan personer på platsen som sysslar med detta. Det rimliga vore att även vi rekryterar flyktingar direkt i Uganda. Via ambassaden i Nairobi borde det vara möjligt att organisera ett team som snabbt skulle kunna vara på platsen. Kanske skulle det totala antalet flyktingar vi får ta emot bli större. Men, herr statsminister kan inte Sverige ta emot flera än dem statsministern lovade Heath? Vi brukar ju varje år ta emot ca 1 000 av de mest svårplacerade flyktingarna. Kan vi inte i dag använda en större del av det här utrymmet just för asiaterna i Uganda?

Herr talman! Historiskt, om man kan säga så, förhåller det sig på det sättet att Sverige var ett av de första länder som erbjöd sig att delta i en internationell aktion för att hjälpa dessa människor. Då var det självklart att det skulle gälla dem som utvisats till England. Det fanns inga andra som just då var aktuella. Det totala antalet asiater som Storbritannien direkt har erkänt ansvar för rör sig om 31 000-32 000. Av dem kommer åtskilliga tusen, framför allt bland de äldre, att föredra att fara till Indien, Pakistan och Bangladesh. I dag är det 20 000 asiater som har anlänt till Storbritannien, och de flesta finns i 13 mottagningsläger. Där undersöker myndigheterna deras intresse av att komma till Sverige. Det är konkret för att uppfylla vårt löfte till den engelska regeringen. Antalet statslösa, eller rättare sagt personer med icke bestämda medborgarskap — det råder nämligen stor tvekan huruvida inte en stor del av dessa egentligen är brittiska medborgare enligt engelsk lag beräknas nu till ungefär 9 000. Uganda anser en stor del av dem vara brittiska medborgare. Från engelsk sida har man uttryckt tveksamhet eller annan åsikt på den punkten. En rad länder erbjuder sig att ta emot flyktingar eller utvisade asiater, temporärt eller för permanent bosättning, bland dem Sverige. Enligt de uppgifter vi har förefaller det som om samtliga utvisade asiater är tillförsäkrade någon form av omhändertagande utanför Uganda, när respittiden går ut, dvs. den 7 november i år. Mot den bakgrunden har vi bedömt en aktion direkt i Uganda, som vi har mycket begränsade resurser att utföra, som mindre angelägen. I det ögonblick som dessa statslösa asiater — eller asiater som inte har något ännu definitivt bestämt medborgarskap — lämnar Uganda faller de under FN:s flyktingkommissaries mandat. Sverige är självfallet berett att, i avvaktan på en lösning av dessa personers problem inom ramen för en internationell aktion, generöst ge ekonomiskt stöd till flyktingkommissariens verksamhet för dem, dvs. vi håller nära kontakt med Förenta nationernas representant i den här frågan.

Herr talman! Statsministern säger att regeringen har gjort den bedömningen att en direkt aktion i Uganda inte är påkallad i dag. Jag vill bara erinra om att tydligen skiljer sig bedömningarna här. Vi har nämligen fått en vädjan från flyktingkommissarien att vi just skulle ta emot flyktingar ur den här gruppen, och vi kan inte vara säkra på att det blir flyktingar ur den här gruppen, om vi rekryterar flyktingar enbart i England. Det är därför jag har hävdat att Sverige skulle inrikta sina åtgärder på att hjälpa den mest betryckta gruppen — de statslösa — undan det fruktansvärda som nu håller på att ske nere i Uganda. Hur blir det vidare om vi, som statsministerns svar tyder på, nu enbart inriktar oss på flyktingar som har kommit till England? Om det visar sig att vårt erbjudande blir ett slag i luften och att de flyktingar föredrar att stanna i Storbritannien, där de kanske har släkt och vänner, är det då inte bättre att även rikta sig direkt till de statslösa i Uganda? Visserligen skulle väl regeringen då få ta risken av att det sammanlagda antalet kunde överstiga de 200 å 300 som löftet till Heath gällde, men är det en nackdel? Bör inte Sverige i detta läge, med hot och förföljelse hängande över de oskyldiga i Uganda, höra till de länder som svarar positivt på flyktingkommissariens anmodan? Då tycker jag att vi skulle få rätt perspektiv i vår hjälpaktion och att vi skulle rikta oss till dem som har det största behovet. Kanske menar statsministern, om jag gör en välvillig tolkning, att man får ta ställning till detta senare, men om vi nu kunde göra en direktaktion, skulle vi bidra till att ett mindre antal personer blir placerade i flyktingläger, där chanserna till anpass ning minskar. Vi vet att en lägervistelse inte är någon lösning den kan i stället innebära en fördubblad tragedi.

Herr talman! Jag tror att man skall vara försiktig med att gradera det betryck som har drabbat de människor det gäller. De tvingas lämna det land som de har betraktat som sitt hemland. En del har tagits direkt till England, eftersom de aldrig sökt ugandiskt medborgarskap och därför har kvar sitt brittiska medborgarskap. Andra har sökt ugandiskt medborgarskap men har inte fått det och anses därmed vara statslösa, men detta är å hela gruppen som lever i ett betryckt läge. att bara den ena gruppen hamnar i flyktingläger ännu oklart, Det är allts Det är heller inte så men inte den andra. Av dem som har kommit till Storbritannien sitter i dag mer än hälften i läger, och det är där som de kan få del av det svenska erbjudandet att komma hit.

Flyktingkommissarien har ställt tre önskemål. Det gällde för det första permanent bosättning, och på denna punkt hjälper vi till genom att ta emot 200-300 personer. Det gällde för det andra s. k transit, och beträffande detta vill jag säga att flyktingläger är sådant som vi inte brukar arbeta med. Det gällde för det tredje direkta ekonomiska bidrag, och detta överväger vi självfallet. Vi fortsätter också att hålla kontakt med flyktingkommissarien. Men skillnaden mellan oss är väl närmast den att vi i regeringen har givit ett bestämt löfte, som vi nu försöker uppfylla. Vi är dessutom beredda att hjälpa flyktingkommissarien när vi får mera precisa önskemål. Däremot tror jag inte att det är klokt att, som herr Wirmark antyder, nu skicka ner någon svensk delegation till Uganda för att försöka rekrytera asiatiska flyktingar. Den skulle få en svår uppgift, som inte skulle gagna saken,och det är tveksamt om den skulle lyckas.

Herr talman!

Senast skedde detta genom bifall till utrikesutskottets betänkande nr 6 år 1972. Flyktingberedningen är ett rådgivande organ med uppgift att ge Kungl. Maj:t och SIDA underlag för beslut om stöd till befolkningen och befrielserörelserna i södra Afrika. Parlamentariskt inflytande över omfattningen och inriktningen av stödet till befrielserörelser utövas på sedvanligt sätt av riksdagen vid behandlingen av biståndsanslagen. Vid beredningar av beslut i enskilda fall har riksdagen genom de parlamentariska representanterna i SIDA:s styrelse full insyn. Herr Wirmark har i sin fråga inte anfört någon omständighet som inte förelåg när riksdagen fattade sitt beslut, Jag finner därför ingen anledning till annan bedömning än den riksdagen redan givit uttryck åt.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, även om det i sak var negativt. För min del vill jag slå fast att flyktingberedningens arbete i och med att hjälpen till olika motståndsrörelser kraftigt ökar blir allt viktigare och att det därför är angeläget att även parlamentariska representanter ingår i den. Vi vet att beredningen måste göra ofta mycket känsliga och svåra politiska bedömningar, kanske baserade på muntliga rapporter eller annat svårbedömbart material. Vi vet också att här föreligger olika bedömningar av olika situationer. Det har ju framgått av debatterna i kammaren. Jag vill peka på att vi från mittenpartierna t.ex. ifrågasatt bedömningen vad gäller Angola, där flyktingberedningen och svenska regeringen gjort det, som vi tycker, uppseendeväckande ställningstagandet att man bara skall hjälpa en av befrielserörelserna, nämligen MPLA, och inte FNLA, trots att OAU godtar båda och hjälper båda. De senaste nyheterna om förhandlingskontakter mellan de här båda organisationerna pekar också på att åtminstone de erkänner varandras existens och betydelse. Vi har också, för att ta ett annat exempel, från vårt håll velat öka hjälpen till befrielserörelserna i södra Afrika, även om organisationerna där inte kan peka på militära framgångar, och vi har kritiserat att en sådan ökning inte ägt rum. Jag antar att utrikesministern delar min uppfattning att det här är ett känsligt område med många och delikata bedömningar. Vore det inte då en fördel att involvera även oppositionspartierna i den här bedömingen, att skapa möjligheter till ett samråd på ett tidigt stadium? Vad är det för fel på tanken att olika partier här blir representerade? Egentligen tycker jag det är oroande att utrikesministern och regeringen inte vill acceptera ett så självklart förslag. Fördelarna är ju många, Risken för ensidiga politiska bedömningar blir mindre. Olika partier får tidig information och tillfälle till inflytande på ett förberedande stadium, och uppslutningen kring de fattade besluten kan bli större. Jag antar att utrikesministern delar min bedömning att det i dag med ökningen av u-hjälpen är mycket viktigt att vi tar till vara möjligheterna att skapa största möjliga samråd och enighet. Att tillgodose förslaget om parlamentarisk representation i flyktingberedningen skulle vara att ta ett steg i den riktningen.

Herr talman! Herr Wirmark anför två skäl för parlamentarisk representation i flyktingberedningen. Det ena skälet är att bidragen till befrielserörelserna ökar successivt, och därmed blir besluten viktigare. Detta var känt när riksdagen behandlade frågan i våras i samband med ett motionsyrkande från mittenpartierna. Det är alltså inte ett nytt skäl som herr Wirmark anför till att vi i höst skulle komma fram till en annan bedömning än då. Herr Wirmarks andra skäl är att det är värdefullt att förankra besluten i vår biståndspolitik så brett som möjligt, och jag kan i och för sig hålla med herr Wirmark om att det är en fördel ju bredare uppslutning vi har kring vår u-hjälp. Men jag tror att herr Wirmark litet grand skjuter in sig på fel instrument. Kom ihåg vad flyktingberedningens syfte är! Det är att tillföra Kungl. Maj:t men kanske framför allt SIDA — jag vill erinra om att ordförande och vice ordförande i flyktingberedningen är generaldirektören i SIDA respektive SIDA :s näst högsta tjänsteman — expertkunskap om de olika befrielserörelsernas ställning och verksamhet. Det är självklart att det politiska avgörandet inte tillkommer flyktingberedningen. Flyktingberedningen lämnar underlag för att underlätta de politiska ställningstagandena men övertar inte dessa. Som jag sade i mitt svar är riksdagen representerad i SIDA:s styrelse, där dessa frågor diskuteras och där den politiska bedömningen kan göras. Men kom ihåg att det fattas icke något beslut av Kungl. Maj:t när det gäller bidrag till befrielserörelserna utan att dessa beslut grundar sig på framställningar just från SIDA. Nu är det riktigt som herr Wirmark säger att vi har olika bedömningar, och det är väl ofrånkomligt att sådana situationer uppstår. Men jag tror inte att dessa skulle avlägsnas genom parlamentarikerrepresentation i flyktingberedningen. De finns alltså kvar trots att parlamentarikerna har möjlighet att delta i ärendenas handläggning i SIDA. Dessutom kommer frågorna direkt upp till behandling i riksdagen, till utförlig diskussion i utrikesutskottet och därefter till debatt och beslut i kammaren. äga, att väl är jag angelägen Jag vill därför, herr talman, avslutningsvis om att vi skall nå en bred samling kring vår biståndspolitik. Att riksdagens inflytande i denna speciella fråga på någon punkt skulle vara åsidosatt vill jag dock bestämt protestera emot.

Herr talman! Utrikesministern har nu två gånger anfört att det inte indighet sedan riksdagen fattade sitt beslut. Jag föreligger någon ny om ställde faktiskt min fråga till utrikesministern i förhoppningen att han skulle göra en egen bedömning — som visserligen tar hänsyn till vad lv väga argumenten för och emot. riksdagen har diskuterat — och s De skäl som har anförts mot förslaget är sannerligen inte starka.

Förberedelserna är viktiga. När ärendena kommer upp i SIDA:s styrelse är det i ett långt framskridet stadium och då är det inte lätt att vidtaga stora ändringar. Jag hoppas därför att utrikesministern vid närmare bedömning skall säga sig att det ändå finns starka skäl som talar för att de förträffliga representanter som sitter i flyktingberedningen skulle kunna utökas med parlamentariker från den här församlingen. Det skulle vara intressant att höra något sakargument som talar mot detta, herr utrikesminister. Vad är det egentligen för nackdel med den utvidgning vi föreslagit?

Herr talman! Herr Ernulf har frågat om jag anser det rimligt att förkortningen av utbildningstiden för värnpliktigt plutonsbefäl skall medföra en så stor sänkning av utbildningspremien som från 2 025 kronor till 810 kronor. Herr Ångström har frågat om jag är beredd att medverka till att de värnpliktiga som undergår underofficersutbildning och tillhör 1972/73 års utbildningsgrupp erhåller den utlovade utbildningspremien på 2 025 kronor. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Värnpliktig som uttagits till befattning för plutonsbefäl och som med godkända vitsord genomgått denna utbildning erhåller i utbildningspremie 13:50 kronor för varje dag av utbildningstiden efter 300 dagars tjänstgöring, sammanlagt dock högst 2025 kronor. Vid 15 månaders utbildning för plutonsbefälsvärnpliktiga blev således summan för utbildningspremien 2 025 kronor. I den försöksverksamhet med avkortad utbildningstid för värnpliktiga, som för huvuddelen av de plutonsbefälsuttagna värnpliktiga vid armén innebär en avkortning av utbildningstiden med tre månader, gäller alltjämt samma beräkningsgrunder vid fastställande av utbildningspremien. Således ges även fortsättningsvis kompensation för den i förhållande till andra värnpliktiga längre tjänstgöringstiden, men med ett lägre belopp i konsekvens med avkortningen på tre månader. Plutonsbefälsuttagna värnpliktiga vid armén har för övrigt fått den kraftigaste avkortningen av utbildningstiden i jämförelse med andra värnpliktskategorier. ystemet för värnpliktiga prövas nu av utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m.fl. och förslag väntas vid månadsskiftet oktober-november. Mina överväganden på grund av förslaget kommer givetvis också att innefatta innevarande åldersklass.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för hans svar på min fråga. Svaret avser också en liknande fråga från herr Ångström. Eftersom herr Ångström på grund av sjukdom är förhindrad att närvara i dag har jag lovat att ta emot svaret också för hans räkning Frågan gäller alltså den sänkta utbildningspremien till de värnpliktiga som utbildas till plutonsbefäl, dvs. vad som förr kallades värnpliktiga underofficerare. Det är kanske inte så underligt om dessa värnpliktiga har blivit mycket besvikna över beskedet att utbildningspremien sänkts från drygt 2 000 kronor till 810 kronor. Visserligen har utbildningstiden, som försvarsministern påpekar, förkortats från 15 månader till 12 månader, men utbildningsmålet är detsamma, och detta måste medföra en forcerad utbildning och även i övrigt ökade krav på dem som deltar i utbildningen. Många av de värnpliktiga har också räknat med premien om 2 000 kronor i sina ekonomiska kalkyler för att t.ex. finansiera kommande studier, betala skulder etc. vikt för vårt försvar att de som deltar i det har en Det är självfallet av positiv inställning till försvarsmakten och till den utbildning som de får under sin värnpliktstjänstgöring. Detta gäller inte minst det värnpliktiga befälet, som ju har mycket betydelsefulla uppgifter i vår krigsoch beredskapsorganisation. I det sammanhanget är naturligtvis utbildningspremien av stor betydelse. Vad som nu har skett kan medföra och har för resten på många håll redan medfört mycket negativa psykologiska reaktioner från de värnpliktiga som det gäller Jag hoppas att försvarsministern vid den bebådade prövningen av förmånssystemet för värnpliktiga skall kunna komma till en positiv lösning av det problem som min fråga avser. Jag tror att det skulle vara väl använda pengar att låta utbildningspremien utgå med 2 025 kronor trots förkortningen av utbildningstiden. I varje fall är en så stor sänkning av premien som från ca 2000 kronor till ca 800 kronor enligt min mening inte rimlig. Den kommer att försämra utbildningsklimatet, och det har vi egentligen inte råd med

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag efter upprepningen under senare tid av olyckor i samband med cykeltolkning anser tiden mogen för förbud mot denna form av militär transport. Den moderna taktiken kräver stor rörlighet av förbanden. Tolkning efter motorfordon är ett av medlen att åstadkomma denna rörlighet vid våra fältförband. Cykeltolkning är dessutom kraftbesparande jämfört Åtgärder för att begränsa antalet längre förflyttningar med cykeltolkning har vidtagits. Särskilda hjultraktordragna personaltransportkärror har anskaffats. Denna anskaffning fortsätter och kommer efter hand att minska behovet av cykeltolkning. Inom ett operationsområde kommer emellertid cykeltolkning alltjämt att förekomma. Utbildning i cykeltolkning måste därför bedrivas med hänsyn till att detta förflyttningssätt inom överskådlig framtid är aktuellt under krigsförhållanden. Inom krigsmakten ägnar man cykeltolkningen och dess risker stor uppmärksamhet. Detaljerade säkerhetsbestämmelser är utfärdade för att nedbringa olycksriskerna till ett minimum. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt avser jag inte att vidta några rder för att förbjuda den militära tolkningen efter motorfordon.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min enkla fråga. I en interpellationsdebatt vid vårriksdagen diskuterades cykeltolkning, och den aktuella händelsen i bakgrunden var då en militär transport genom cykeltolkning från Marma till Landafors, en sträcka på 10 mil. De värnpliktiga hade protesterat kraftigt. De ansåg att sådana transporter var förenade med stora risker, och den här skulle ju också ske på den livligt trafikerade E 4 och i vinterväglag. Endast en olycka inträffade, men de värnpliktiga led starkt av kylan och man måste göra tätare raster än avsett för att klara av transporten. Försvarsministern anförde i sitt interpellationssvar till herr Lövenborg m.fl. att utbildning för cykeltolkning fortfarande måste bedrivas med hänsyn till att detta förflyttningssätt under överskådlig tid är aktuellt under krigsförhållanden — och han säger detsamma i dag. Statsrådet anförde också att den genomsnittliga olyckssiffran var 14,4 per år, vilket tydligen inte ansågs speciellt högt. Emellertid hade han den uppfattningen att man borde göra förberedelser för att helt frångå denna form av transport. I det fallet tycks statsrådet alltså ha ändrat sin ståndpunkt från förra gången. I ljuset av vad som hände i början av oktober i år, då fyra personer skadades svårt vid en cykeltolkning i Halland, tycker jag att det ytterligare har understrukits att det är nödvändigt att göra förberedelser för att frångå den här formen av transport. Det har sagts att bara en dödsolycka inträffat under cykeltolkning. Det är uppenbart att redan detta för mycket, men tydligt är också att risker föreligger för att mycket svåra olyckor, även dödsolyckor, kommer att inträffa. En av de nu olycksdrabbade fick enligt uppgifter i tidningarna näsbenet knäckt och tänder utslagna, en annan skadade ett knä så att det finns risk för framtida men. En fråga som tidigare rests inställer sig också nu: Kan det verkligen vara nödvändigt att under fredstid utföra militära transporter på detta sätt och utsätta de värnpliktiga för allvarliga risker? Ett faktum som måste beaktas är ju att människor inte cyklar så mycket i dagens samhälle många inkallade har kanske inte gjort detta på många år. Och de flesta har naturligtvis aldrig cykeltolkat. Jag anser det vara ansvarslöst att under dessa förhållanden tvinga människor att delta i sådant. Jag har själv cykeltolkat, och jag upplevde detta som mycket riskfyllt. Ändå var jag vid den tiden van att cykla. Det har också påpekats att trots att värnpliktiga inte tidigare cykeltolkat, så har de fått mycket kort övningstid. Det har nämnts att innan den här transporten skedde hade man bara haft tio minuters övningstid. Om de uppgifterna är riktiga, understryker det behovet av att förhållandena utreds. Justitieombudsmannen har ju begärt en snabb utredning om de olyckor som inträffade i Halland. Man kan naturligtvis inte heller komma förbi att cykeltolkning på starkt trafikerade vägar även innebär att man sätter trafiksäkerheten i fara, särskilt om tolkningen sker under vinterförhållanden Jag vill med anledning av det jag anfört därför på nytt ställa frågan Anser inte försvarsministern det angeläget att cykeltolkning som militär transportform mycket snart förbjudes?

Vi kommer inte ifrån det. För det första är vi av ekonomiska skäl ännu inte i den situationen att vi kan utföra alla transporter i samband med stora övningar med de åtskilliga personaltransportkärror som är under anskaffning. Det k hundra miljoner ytterligare i materielanskaffningsanslag för kunna täcka den brist som finns på detta område, men anskaffningen pågår. För det andra anser våra militära experter att även om vi helt kunde att man skall fylla behoven av transporter med motorfordon, så tvingas vi ändå av strategiska och taktiska skäl att låta en del av våra transporter ske på det här sättet. Jag skall inte gå in på varför det är så. Under den senaste tiden har det förekommit flera artiklar i pressen där dessa skäl har förts fram Tyvärr inträffar olyckor både i samband med transporter av motorfordon och under cykeltolkning. Som vi hörde här, skedde en olycka i Halland där några blev lindrigt skadade och några allvarligare — för i varje fall en finns det risk för framtida men. Under hela den senaste femårsperioden har 71 värnpliktiga skadats, de flesta av dessa mycket lindrigt. Någon dödsolycka har inte förekommit under den perioden. Det som är viktigt är att cykelmaterielen är av god kvalitet. Det är möjligt att det finns brister därvidlag, och det är det som vi nu håller på att undersöka.

Herr talman! Aftonbladets rubrik efter de senaste olyckorna i Halland löd: ”Måste någon dö innan soldaterna slipper cykeltolka?” Den rubriken är givetvis mycket tillspetsad, men jag tror ändå att den har ett sakligt berättigande. Klart är nämligen, att om svåra olyckor kan inträffa vid cykeltolkning, så kan det också inträffa dödsolyckor. Jag tror också att de värnpliktiga upplever det så. De anser själva att det är riskfyllt att tolka. Av egen erfarenhet vet jag också att man känner på det sättet. Man skall också komma ihåg att människorna i dagens samhälle kanske inte är lika cykeltränade som fallet var för 10, 15 eller 20 år sedan. Det finns också anledning säga något om de militära melserna i detta fall. Vid den senaste interpellationsdebatten rörande denna fråga poängterade försvarsministern att vi har mycket noggranna bestämmelser för cykeltolkningen, men jag undrar hur det egentligen är med den saken. Är det riktigt som det påstås, att de värnpliktiga bara har bakom sig en övningstid på 10 minuter, när det i bestämmelserna sägs att övningstiden skall vara två timmar innan det blir fråga om någon längre transport med cykeltolkning? Jag frågar också om det inte skulle kunna vara möjligt att öva de värnpliktiga i cykeltolkning utan att fördenskull ge sig ut på trafikerade vägar, där man också blir en fara för den övriga trafiken. Jag föreställer mig att man mycket väl skulle kunna öva cykeltolkning på kaserngården eller liknande och utan att ge sig ut i trafiken. Värdet av själva transporterna vid tolkning kan väl också ifrågasättas. Det finns ju möjligheter att transportera människor på annat sätt än med cykel. Likaså ifrågasätter jag värdet av den erfarenhet som vinns genom Jag tycker att dessa frågor är så pass allvarliga att det borde finnas skäl att noggrant överväga om man inte kan slopa cykeltolkningen. Jag tyckte också att försvarsministern förra gången var inne på den tanken, och jag hoppas att han inte har ändrat sig på den punkten. Det har sagts att man nu skall anskaffa 30 000 nya cyklar, och det är naturligtvis mycket bra, om de cyklar som nu finns är av dålig kvalitet, vilket man har påstått. Men jag tror inte att det bara är den saken som är avgörande för om olyckor inträffar eller inte.